Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig vad jag avser att göra för att skyndsamt ställa ändamålsenliga försvarsmaktsresurser tillgängliga för polisen. Av 22 § skyddslagen framgår att det är den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt som ansvarar för att objektet bevakas. Av 9 § skyddslagen följer att för bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt. Vilka befogenheter en skyddsvakt har följer av 10-17 §§ skyddslagen. Försvarsmakten sköter bevakningen av militära skyddsobjekt och, enligt särskilda bestämmelser, statschefens residens. Jag kan konstatera att det hittills inte har funnits behov i den rådande situationen att utnyttja Försvarsmaktens personal för bevakning av civila skyddsobjekt i större utsträckning än som sker. Det ska tilläggas att Försvarsmakten har möjlighet att lämna stöd till polisiär verksamhet i enlighet med lagen och förordningen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. I dessa författningar är det reglerat när polisen kan begära stöd från Försvarsmakten, under vilka förutsättningar stöd ska respektive får lämnas samt på vilket sätt en framställning om stöd ska ske.

Fru talman! Tack för svaret! Bakgrunden till min interpellation är att efter regeringens beslut att införa gränskontroller samt den höjda beredskapen är polisen hårt ansträngd. Det har framkommit på många olika sätt. Inrikesminister Ygeman har sagt att gränskontrollen utgör en betydande belastning på polisens resurser och att det finns en risk att annat polisiärt arbete kommer att bli lidande. Samtidigt är det viktigt att se över om det finns andra resurser som kan nyttjas i samhället för att hjälpa till i den uppkomna situationen. Jag har mycket kontakt med Försvarsmakten. Det vet jag att försvarsministern också har. Där råder en stor frustration, som jag är säker på att försvarsministern har känt av, bland anställda och i ledningen att de inte används i sådana här situationer. Vi befinner oss på Helgeandsholmen, och bakom oss finns slottet. Det har stått i många hundra år. Redan på slottet Tre kronors tid fanns högvakten. Faktum är att sedan Gustav Vasas tid har Försvarsmakten ställt upp med högvakten. I det läge som råder efter de förfärliga terrorhandlingarna den 13 november i Frankrike, det förhöjda säkerhetsläget i riksdagen, beredskapen vid Rosenbad och runt de olika departementen är det lite märkligt att vi inte använder Försvarsmakten. Det finns heltidsanställda soldater som skulle kunna få ansvaret för att hjälpa till med bevakningen av till exempel riksdagen på Helgeandsholmen samt Rosenbad. Ibland har det sagts mig, fru talman, att det tragiska som hände i Ådalen spökar för Socialdemokraterna; polismakten får inte blandas ihop med Försvarsmakten. Men de händelserna skedde för länge sedan. De var förfärliga, men nu finns det ingen anledning att tro att sådana problem skulle uppstå igen. Nu måste de resurser som finns nyttjas. Det är därför jag har skrivit interpellationen. Hur ser försvarsministern på denna fråga framöver? Vi närmar oss jul, och fridens högtid närmar sig. Samtidigt är det tyvärr ett dystert läge i världen och ett dystert säkerhetsläge i Europa, även i vår egen huvudstad. Vi kan påminna oss vad som hände på Drottninggatan för fem år sedan med en självmordsbombare. Tack och lov misslyckades han med vad han hade tänkt sig. Annars hade det blivit en krater i Stockholms innerstad. Vi ser ett ökat säkerhetshot. Kan försvarsministern tänka sig att använda Försvarsmakten så att soldater kan hjälpa till med bevakningen så att det inte bara är Säpo som får uppgiften? Då kan det bli en avlastning så att gemensamma resurser används på ett bättre sätt för att skapa trygghet.
Fru talman! Jag måste förhålla mig till gällande lagstiftning. Jag tänker inte stå här och spekulera om eventuella scenarier när det ena eller det andra kan användas. Den förordning som gäller är Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Den kallas stödförordningen. Försvarsmakten får efter begäran lämna stöd till statliga myndigheter samt kommuner. Stödförordningen gäller inte sådant stöd från försvarsmakt som regleras i särskild lag eller förordning. Exempel på sådana författningar är skyddslagen, lagen om skydd mot olyckor och författningarna om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Stöd får lämnas endast om Försvarsmakten har lämpliga resurser för uppgiften och det inte hindrar den ordinarie verksamheten eller dess medverkan i räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Försvarsmakten får lämna stödet enligt förordningen, men det finns ingen skyldighet att göra det. Det är myndigheten själv som bestämmer om stöd ska lämnas enligt stödförordningen. När Försvarsmakten lämnar stöd får myndighetens personal inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka våld eller tvång mot enskilda. Det är fråga om bevakning av skyddsobjekt och medverkan i terroristbekämpning samt när det finns möjlighet för Försvarsmakten att ställa helikopterresurser till förfogande. I de här sammanhangen ska det komma en begäran från exempelvis Polismyndigheten. Vad jag har förstått av dagsläget har polisen inte gjort den typen av begäran. Det är polisen som ska göra bedömningen om polisen saknar tillgång till resurser av sådant särskilt slag som ett ingripande kräver. Det måste hanteras tillsammans med polisen, och sedan gäller det att det som ska genomföras stämmer överens med gällande lagstiftning. Jag har fullt förtroende för att myndigheterna har förmåga att hantera dessa frågor.
Fru talman! Tack, försvarsministern, för svaret! Ska jag tolka det som att om det läggs fram en sådan begäran kommer försvarsministern inte att motsätta sig den, utan han kan tänka sig att, för att avlasta Säpo, låta Försvarsmakten få ansvar för till exempel riksdagen och Rosenbad? Det är en sak om vi kan säga att det är fråga om något tillfälligt, men tyvärr är det här något som vi får vänja oss vid. Det kommer att bli fråga om gränskontroller vid landets gränser och olika typer av bevakning. Då går alla bevakningsresurser åt. Den socialdemokratiska kommunledningen i Märsta skrev nyligen ett brev till regeringen och framförde att man inte kan få tag på fler vakter på den privata marknaden. Kommunledningen lyfter fram beredskapspolisen. Det är en annan fråga som jag vill passa på att ta upp eftersom jag tycker att den ligger i linje med min interpellation. Hur ser försvarsministern på att återinföra beredskapspolisen? Den fanns under ett antal år och gjorde en viktig insats vid stormen Gudrun och efter 11 september. Beredskapspolisen är nedlagd, men registret finns kvar. Av de 1 500 är 750 lättillgängliga. En vecka skulle gå åt för en kurs, och sedan skulle de kunna användas igen för att avlasta vid gränskontroller. Polisen har sagt att man behöver anställa flera tusen nya poliser. Det behöver man säkert göra. De privata vaktbolagen suger in allt som finns. Nu får vi vända på stenarna och se om riksdagen och regeringen kan göra något för att samanvända resurserna som finns och som kan göra att vi står säkrare. Jag har särskilt pekat på Försvarsmakten för att hjälpa till med bevakningsuppdrag. Jag förstår att det finns en öppning hos försvarsministern. Det skulle också vara intressant att höra försvarsministerns syn på att återinföra beredskapspolisen som ett viktigt komplement för att avlasta i den situation som råder och som vi tyvärr, fru talman, kan förutse kommer att vara kvar under förmodligen hela nästa år och kanske kommande år. Det gäller att bygga ett stabilt system som är robust och klarar påfrestningar. Då måste vi samanvända de resurser som finns från statens sida.
Fru talman! Det finns ingen anledning att hålla på och övertolka det jag säger, Oscarsson. Du söker så gärna dina öppningar och vrider och vänder på vad jag säger. Faktum är att jag bara har utgått från den lagstiftning som gäller. Jag har inte utlovat någonting mer än detta. Det jag har talat om är att de skyddsuppgifter lagstiftningen gör det möjligt för Försvarsmakten att genomföra ska genomföras. Man har möjlighet att delta i terroristbekämpning, och man har möjlighet att delta med helikopterförmåga. I lagstiftningen finns det också möjligheter att bistå det civila samhället. Det har Försvarsmakten gjort i samband med bränder, översvämningar och olika typer av olyckor och katastrofer. Det bygger på att myndigheten själv bestämmer om det här stödet och hur det ska lämnas enligt den stödförordning som gäller. Det här är saker som man inom gällande lagstiftning får hantera på myndighetsnivå. Det är det jag har gett besked om här. Det finns alltså ingen anledning att hålla på och tolka in vare sig det ena eller det andra. Jag har inte utlovat några lagändringar. När det gäller beredskapspolisen är naturligtvis det register som finns en resurs. Det här avskaffades av den förra regeringen, och Oscarsson var en av dem som ingick i det parlamentariska underlaget under den tiden. Det som nu sker är att man inom ramen för totalförsvarsplaneringen som vi startar får titta på även den här resursen och vad vi skulle kunna ha för nytta av den i framtiden. Men det finns inga pengar avsatta i det här läget, bör man också säga. Nu vill jag inte ha någon övertolkning av det här heller - att jag skulle ha utfäst något löfte eller öppnat för någonting. Jag har bara konstaterat att när det gäller beredskapspolisen är den uppförd på dagordningen igen, och det är någonting man får titta på i samband med hela totalförsvarsplaneringen. Men det är inte en process som jag vill föregå.
Fru talman! Det verkar som om försvarsministern inte tycker om att jag uppfattar att det finns en öppning. Då konstaterar vi det - vi tar till protokollet att han inte vill ha det på det viset. Jag tycker att det vore ganska naturligt att säga: Självklart, ledamoten Oscarsson, är det så att det här finns, och om det behövs vore det naturligt att vi använder det. Annars kan man ana någon sorts rädsla i botten. Jag vet inte hur man ska tolka det. Försvarsministern får en chans till att själv förklara det. Det är jätteviktigt med totalförsvaret. Där ska försvarsministern ha en eloge för det beslut som är fattat. Men då vore det naturligt att titta på beredskapspolisen. Det var ett misstag att avveckla den. Jag står inte här och säger att det var ett bra beslut. Det var ett misstag. Man sa att den inte hade använts på massor av år, men det var ett annat läge då. Återigen: Vi ser ett läge där hoten ökar, trycket på våra gränser är ytterligt hårt och vi använder polisen till bristningsgränsen. Då måste vi titta på hur vi kan samutnyttja. Vi hade en debatt här i riksdagen för ett par kvällar sedan. Då tog vi upp en annan del: helikoptrarna, som med tanke på erfarenheterna från branden i Västmanland inte heller används på ett optimalt sätt. Det här är jätteviktigt. Vi har begränsade resurser i det här konungariket. Vi måste titta på hur vi kan få dem att fungera på bästa sätt. Försvarsmakten har sedan Gustav Vasas tid hjälpt kungen med att bevaka slottet. Jag tycker att det finns all anledning att titta på hur vi på ett naturligt sätt kan koppla in Försvarsmakten för att när behov finns kunna använda den till att bevaka exempelvis Rosenbad och riksdagen. Med dessa ord önskar jag försvarsministern en god jul.
Fru talman! När det gäller beredskapspolisen är det inte så att jag har nekat till att se över möjligheterna. Däremot har jag hänvisat till att det får ske inom ramen för det som man tittar på när det gäller totalförsvarsplaneringen. Därefter får man återkomma med eventuella besked och synpunkter. När det gäller att utnyttja Försvarsmaktens resurser bör man göra det inom ramen för den lagstiftning som gäller om skyddsobjekt och möjligheten att använda Försvarsmakten i terroristsammanhang och att använda helikopterresurs. Sedan har vi också den stödförordning som finns i förhållande till det civila samhället. Det är där vi kan titta på möjligheter att använda försvarsmakt. Men det bygger på ett reellt läge, och det bygger på begäran från exempelvis polisen när det gäller den här lagstiftningen. Det är myndigheterna som hanterar den typen av frågor. I dagsläget är det inte riksdagsfrågor utan myndighetsfrågor. Så ser läget ut, och då tycker jag att man ska använda de lagar och möjligheter som finns och att myndigheterna ska jobba vidare med den typen av ärenden. I övrigt får jag önska Oscarsson en god jul och ett gott nytt år.